Herr talman! I detta betänkande från trafikutskottet om regionalpolitiska insatser i Norrbotten behandlas som vanligt ett antal motioner. Dessa har resulterat i sju reservationer. Låt mig inledningsvis nämna att jag tycker att det är märkligt att Erik Holmkvist, vår moderate vän från Norrbottensbänken, inte är närvarande i dag. Med tanke på den enorma svartmålning som han i gårdagens debatt gjorde av vårt nordligaste län, hade jag hoppats att han skulle ha sagt några positiva ord om Norrbotten i dag. Tyvärr verkar det inte vara fallet. Jag vill emellertid konstatera att de åtgärder som har föreslagits på kommunikationssektorn för Norrbottens utveckling är mycket väl avvägda och säkert kommer att hjälpa till att ytterligare pressa ner arbetslösheten i länet. Inte minst gäller det de hundratals arbetstillfällen som posten och televerket kommer att lokalisera till Norrbotten. I reservation 1 tas kravet på att en flygförbindelse med Tornedalen inrättas samt att regeringen snarast skall slutföra diskussionerna med det finska trafikministeriet och återkomma med finansieringsförslag till riksdagen upp. Utskottsmajoriteten vill avvakta resultaten av diskussionerna mellan kommunikationsdepartementet och det finska trafikministeriet, eftersom dessa bl.a. rör frågor om finansiering av investeringen i Ylitornio som gäller täckning av eventuella underskott och den miljöpåverkan flygtrafiken kan ge upphov till. Därmed avstyrker utskottet centerkravet. Om centerpartisterna verkligen hade satt sig in i den situation som gäller tror jag inte att denna reservation hade kommit till stånd. De pågående diskussionerna rör så många viktiga punkter att de måste få ta den tid som krävs. Dessutom handlar detta samarbetsprojekt om en flygplats som ligger på den finska sidan av gränsen. Och det skulle onekligen se litet märkligt ut om vi här i Sveriges riksdag skulle fatta beslut för att försöka påskynda de diskussioner som nu pågår. I reservation 2 krävs ett program för förstärkning av grusvägarna. Det kan då noteras att betydande resurser kommer att tillföras länet genom bl.a. det bärighetspaket där över 4 miljarder skall investeras i skogslänen under en 145 tioårsperiod. Dessutom har trafikutskottet tillstyrkt förslaget i den trafikpolitiska propositionen att anslaget för drift och underhåll av statliga vägar skall öka med 381 miljoner under nästa budgetår. Tillskottet av medel skall i stor utsträckning användas i skogslänen. Vidare har utskottet i samma betänkande tillstyrkt förslaget att 650 miljoner skall anvisas på ett nytt anslag, Byggande av länstrafikanläggningar. Detta anslag skall användas för bl.a. investeringar i länsvägar. Det investeras alltså ordenligt för att klara en tillfredsställande vägstandard även i Norrbotten. I reservationerna 3 och 4 från centern resp. vpk krävs upprustningar på bandelen Boden-Haparanda. Det är viktigt att klara ut vilken upprustning som bör ske efter sträckan. För att få klarhet i det måste man naturligtvis känna till vilken trafik som skall gå efter banan — om det i fortsättningen endast skall transporteras gods där eller om det finns intresse från länets sida för persontrafik. Trafiken efter banan avgör alltså vilken upprustning som skall ske. Eftersom diskussioner pågår mellan SJ och berörda regionala intressen, skall självfallet inte riksdagen blanda sig i de överläggningarna. Därmed avstyrker utskottet motionskraven. Centerreservationen innehåller för övrigt en rad felaktiga påståenden, t.ex. att det finns många tätorter efter banan som är beroende av banans godsoch persontransporter. Så är inte fallet. Frågan om upprustning av banan Boden-Haparanda avgörs bäst på det regionala planet när man bestämt sig för vilken trafik som skall gå efter banan. Den femte reservationen behandlar upprustningen av malmbanan. Vpk vill att banan rustas upp för att bl.a. öka kapaciteten på vagnarna. Varför denna reservation tillkommit är för mig en gåta. Som framgår av utskottsskrivningen pågår redan en sådan upprustning i syfte att stärka banan och höja axeltrycket på hela banan till 25 ton. I det syftet har flera broar bytts ut, och andra förstärkningsarbeten pågår. I SJ:s investeringsplaner finns stora belopp avsatta för fortsatta investeringar på banan — 230 miljoner för perioden 1988-1993 samt 170 miljoner för perioden 1993-1997. Trots detta har vpk reserverat sig för en upprustning av banan. Jag vill i detta sammanhang få reda på av vpk:s representant: På vilket sätt vill vpk-arna rusta upp banan, och vad innebär egentligen era upprustningskrav? Reservation 6 handlar om kravet på snabbtåg efter malmbanan. Det är ett krav som redan sedan en tid tillbaka är tillgodosett, eftersom SJ:s malmbanedivision, som engagerat sig i det hela, beslutat om en försöksverksamhet under sommarmånaderna med s.k. regionala snabbtåg. Finns det ett verkligt intresse för den här typen av snabbtåg talar allt för en fortsatt verksamhet med dessa. Slutligen behandlas i trafikutskottets betänkande frågan om persontransportstödet. I reservation 7 vill folkpartiet och centern utvidga stödet till att omfatta även egenföretagare. Frågan har nyligen behandlats av utskottet. I denna behandling uttalade utskottet sin tillfredsställelse över att transportrådet nu har för avsikt att utvidga stödreglerna så att fler delbranscher inom uppdragsverksamheten och även anslutningsresor till utrikes avgångar blir stödberättigade. Det är naturligtvis bra att de av riksdagen prioriterade näringarna, alltså industri och viss uppdragsverksamhet, får detta stöd. Det sker alltså förbättringar av persontransportstödet. Per-Ola Eriksson behöver inte vara orolig. När vi socialdemokrater början med någonting når vi alltid ända fram. Därför kommer stödet säkerligen att förbättras efter hand. Till sist vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 26 i dess helhet.

Herr talman! Jag vill utnämna Sten-Ove Sundström till en av Norrbottens största nej-sägare. Han har sagt nej till att länet skall få del av energivinsterna. Han har sagt nej till en sänkning av arbetsgivaravgifterna för småföretagare. Han har sagt nej till ett särskilt åtgärdsprogram för Arjeplog och Jokkmokk. Han har sagt nej till en ökad satsning på rymdtekniken. Nu säger han nej till ett upprustningsoch investeringsprogram på kommunikationsområdet. Han säger nej till en upprustning av banan Boden — Haparanda. Och han säger nej till persontransportstödet. Uppräkningen blir ganska lång, Sten-Ove Sundström. Känns det inte litet besvärande att vara en ständig nej-sägare då det gäller dessa frågor? Jag skall påminna Sten-Ove Sundström om de satsningar som görs på vägar runt om i landet. Man kan naturligtvis göra jämförelser på olika sätt. Det satsas 35 000 kr. per meter på att bygga motorvägar i Västsverige. Det skulle räcka till ganska många vägar i Norrbotten, om man skulle göra motsvarande satsning där. Sten-Ove Sundström säger att trafiken på bandelen Boden— Haparanda skall avgöra vilken upprustning som skall ske. Hur skulle det vara om man vände på det hela, så att man gör en upprustning för att klara mer trafik? All erfarenhet visar att offensiva satsningar lockar företag att utnyttja banan. Det lockar människor att åka med tåg. När man inte gör några investeringar är det klart att bandelen inte används. Det tycker jag Sten-Ove Sundström borde tänka på. Beträffande persontransportstödet säger Sten-Ove Sundström — det var rätt fantastiskt — att när socialdemokraterna bestämt sig för någonting skall de genomföra det och nå ända fram. När kommer ni fram? Vi lade fram förslaget till den regionalpolitiska utredningen 1984. Riksdagen tog ställning 1985. Därefter har ni konsekvent röstat mot att egenföretagare i Norrbotten skulle komma i åtnjutande av persontransportstödet. När tänker socialdemokraterna komma fram på denna punkt? Vore det inte skäl att ta stöd från centern och folkpartiet i denna fråga och knuffa frågan till ett avgörande redan när vi går till votering i detta ärende?

Herr talman! Bara en kort fråga till Sten-Ove Sundström. Han talade med stor övertygelse om att när socialdemokraterna har bestämt sig för ett visst mål arbetar de tills de kommer ända fram. I denna fråga har man tydligen en bra bit kvar innan man når målet. Vi som driver på, i det här fallet centern och folkpartiet, har anledning att ställa frågan: När ni nått ända fram, innebär det att även turistnäringen och egenföretagarna omfattas av persontrafikstödet?

Herr talman! Det finns egentligen ingen anledning för mig att lägga mig i det som skulle ha kunnat bli en dispyt mellan Sten-Ove Sundström och den moderate Erik Holmkvist, som uteblir från kammaren när vi diskuterar trafikpolitiken. Men en sak kan jag inte låta bli att påminna om. När regeringen och trafikutskottets majoritet nu på många punkter dammat av gamla moderatförslag, finns det ingen anledning för moderaterna att delta i debatten över huvud taget. På trafikpolitikens område är besluten högervridna fram tills nu. Jag gissar att moderaterna litar på regeringen också när det gäller järnvägar och vägar i Norrbotten. Det går i den riktning som moderaterna har hoppats på och beställt. Tyvärr blir vägen i Bohuslän mycket dyrare än vad Per-Ola Eriksson sade. Man har räknat med 1,2 miljarder för 24 mil motorväg, men det har visat sig att t.o.m. den siffran slår fel åt galet håll. Sådana vägsatsningar kan man alltså göra på västkusten, som Kjell-Olof Feldt en gång förutspådde skulle bli Sveriges Ruhrområde. Man kan undra om vi inte är på väg åt det hållet. I Sten-Ove Sundströms kommentarer till vpk:s reservationer kan jag hålla med om en sak: Det kan se ut som en överloppsgärning med den reservation som vi har avlämnat i fråga om malmbanan. Men de som har skrivit vpk:s partimotion tror jag har samma farhågor som jag har — vi litar inte riktigt på SJ:s investeringsplaner, efter den stora förändring som kommer att ske framöver i fråga om järnvägspolitiken. Så till banan Boden-Haparanda. Det var en lustig rundgång i den bevisföring som Sten-Ove Sundström kom med. Jag sade just detta att när man nu överlåter åt kommunala myndigheter och länsmyndigheter att besluta, handlar det inte bara om vilket transportslag som de skall besluta sig för att använda. Det handlar också om den brist på upprustning som har rått under alla år. Då säger Sten-Ove Sundström att vi inte skall lägga oss i vad länsmyndigheterna beslutar om. Jag befarade att det skulle vara en så resonemang. Just därför använde jag det tröms citat från länstrafikchefen där han säger att buss är billigare — så är det bara. Man kommer alltså inte att välja järnväg. Herr talman! Det behövs statliga pengar för att det skall ske något bra på järnvägens område. Vi har inte fått igenom våra krav på att järnvägen skall utgöra en stomme. Men vi tycker ändå att Sten-Ove Sundström när det gäller Norrbotten inte borde ta så lätt på frågan om banan Boden-Haparanda.

Herr talman! Först till Per-Ola Eriksson: Han ställde en rad frågor, men jag hinner naturligtvis inte besvara samtliga. Låt mig bara konstatera, som Leif Marklund har gjort tidigare i dag, att det förslag som Per-Ola Eriksson och centern har framlagt beträffande vattenkraft och energi inte har någonting att göra med det förslag som socialdemokratin och LO-distriktet gemensamt har lagt fram. Det är något helt annat. Beträffande satsningar på Arjeplog vet Per-Ola Eriksson mycket väl att vi har gått i bräschen för att satsa extra pengar. I den proposition som vi nu diskuterar föreslås 15 milj.kr., på samma sätt som vi har satsat på östra Norrbotten. När Per-Ola Erikssons parti satt i regeringsställning åstadkoms Prot. 1987/88:132 ingenting för att lätta på trycket och minska arbetslösheten i dessa utsatta 2 juni 1988 kommuner. Det har aldrig satsats så mycket på vägarna i norr som nu, genom de insatser som jag har nämnt tidigare i dag. Persontransportstödet kan naturligtvis utvecklas i olika former. En sådan utveckling av det nuvarande stödet sker också. Man skall vidare komma ihåg beträffande såväl transportstödet som helhet som det speciella persontransportstödet att det är vi socialdemokrater som har tillskapat dessa stöd och även har justerat dem för att få en bättre anpassning till de verkliga förhållandena. Med andra ord: Ni har talat om det, medan vi har kommit till skott och sett till att stödåtgärderna har börjat fungera. I fråga om näringslivets utveckling i Norrbotten, framför allt beträffande småföretagsamheten, som nu blommar, har det också visat sig att stödet haft effekt. Trafiken Boden-Haparanda var Viola Claesson inne på. Det är naturligtvis viktigt att länsmyndigheterna får ha ett avgörande inflytande över investeringarna. De kan mycket väl se trafikströmmarna, och de kan också få besluta om de vill fortsätta med persontrafik på järnväg eller vill gå över till buss eller något annat trafikmedel. Trafiken på den här sträckan stryker också centern under i sin reservation, där man talar om trafiken med Finland. Men finländarna lade så sent som i slutet av föregående vecka ner persontrafiken på sin sida av gränsen. Det är alltså inte så enkelt att bestämma vilken trafik man skall ha i framtiden. Framför allt: Låt oss fatta beslut på en decentraliserad nivå — dvs. i länen — och inte centralt här i riksdagen. Till Hugo Bergdahl vill jag bara säga: Självfallet driver vi socialdemokrater på i de frågor som gäller stöd i olika former för att utveckla näringslivet. Ett konkret exempel är just persontransportstödet. Skillnaden mellan er borgerliga och oss socialdemokrater är att ni pratar om det och vi går ända fram till beslut. Däri ligger skillnaden. Låt mig sedan återigen säga till Viola Claesson: Talet om upprustning av malmbanan är helt onödigt, eftersom den pågår. Jag noterar också att Viola Claesson inte kunde markera skillnaden mellan vpk:s krav på upprustning av malmbanan och utskottsskrivningen. Återigen till sträckan Boden-Haparanda: Låt norrbottningarna själva besluta om vilken trafik som man vill ha. Låt oss undvika centrala beslut, som medför risk för att det inte fungerar i det egna länet.

Herr talman! Jag vidhåller mitt påstående om Sten-Ove Sundström som den störste nejsägaren i Norrbotten. Han hade chansen att bevisa att så inte var fallet, men han fortsatte att rada upp argument för varför man inte skulle satsa på bra kommunikationer, väginvesteringar osv. Jag vill stillsamt påpeka för Sten-Ove Sundström att Norrbottens andel av väganslagen under de närmaste tio åren beräknas minska mycket kraftigt. Norrbotten är det län som enligt vägverkets planer kommer att få den absolut 149 största reduceringen av vägpengar. Det har redan fått till följd att vägverket i Norrbotten tvingas planera om och avstå från investeringar beträffande många angelägna vägprojekt som man skulle vilja sätta i gång. Det tycker jag är synd. Sedan till järnvägssträckan Boden-Haparanda. Det är klart att finländarna har tittat på hur Sverige gör med motsvarande trafiksträcka. Eftersom man från svenk sida har signalerat att den järnvägsbiten inte skall ingå i riksnätet, påverkar det också finländarnas ställningstagande. Så enkelt är det med den saken, och det har verifierats från olika håll. Hugo Bergdahl bjöd in norrbottningarna att rösta på reservationen om persontransportstöd. Jag vill kvittera och säga att Hugo Bergdahl är välkommen att rösta med centerns reservation 3 om bandelen Boden Haparanda. Jag tror att ett sådant ställningstagande och ett sådant röstande från Hugo Bergdahl skulle glädja hans vänner i Tornedalen, som han kommer ifrån. Till sist, herr talman: Sten-Ove Sundström sade att socialdemokraterna till slut kommer fram till målet. Jag börjar tvivla på det, eftersom Sten-Ove Sundström och socialdemokraterna är på väg att lägga av på upploppet.

Herr talman! När någon för tillfället upplever sin situation och sin ställning som stark nödgas man ibland ta till vissa övertoner. När jag lyssnade på Sten-Ove Sundströms senaste inlägg, tyckte jag att han redan lät som om han vore en av de myndiga som vet mest och kan det mesta även på det här området när det gäller persontransportstödet. Sten-Ove Sundström sade bl.a. att det är socialdemokraterna som har genomfört persontransportstödet och gjort de justeringar som har varit nödvändiga att göra, medan vi andra pratar för det mesta. Då skulle jag bara vilja tillägga att vi faktiskt — utöver att vi har pratat varmt för de här lösningarna — har motionerat och motionsvägen försökt påverka utvecklingen inom det här området. Det är vi som har varit pådrivande i denna fråga. Det kommer Sten-Ove Sundström aldrig ifrån. Vi kommer att fortsätta att driva på tills vi får de lösningar vi anser vara riktiga och som behövs för småföretagsamheten i Norrbotten. Man skall kanske inte ta till alltför mycket av överord, Sten-Ove Sundström. Om man sitter i regeringsställning och är beroende av andra partiers stöd skall man kanske vara litet försiktig med de stora orden.

Herr talman! Man kan luta sig åt olika håll i politiken, Hugo Bergdahl. Jag upprepar att socialdemokraterna när det gäller trafikpolitiken i stort har lutat sig åt höger. Därför finns det ingen moderat här. De har inget att klaga på. Är frågan om banan Boden-Haparanda en demokratifråga, Sten-Ove Sundström? Är det av decentraliseringsoch demokratiskäl som man överlåter åt länstrafikbolag, kommuner och länsmyndigheter att avgöra vilka satsningar som skall ske? Det tycker jag är väl magstarkt, herr talman. Om en mängd bandelar i landet inte får några pengar till upprustning sker det som har skett med banan Boden-Haparanda. Vissa delar av året får man sänka hastigheten på banan. Då kan det inte vara särskilt trevligt att resa eller Prot. 1987/88:132 att skicka gods där. Detta är ett sönderfall som tyder på att järnvägsbanan 2 juni 1988 Boden-Haparanda inte har någon framtid, eller hur? Jag tycker att Sten-Ove Sundström skall vara litet mer ärlig. Jag vill fråga Sten-Ove Sundström: Om vi satsade pengar på bandelen för en rejäl upprustning, hur skulle då de lokala myndigheterna använda sitt inflytande? Skulle man med självklarhet välja buss i så fall? Eller skulle man välja tåg, som är miljövänligare och energisnålare? Det är detta frågan gäller.

Herr talman! Låt mig börja med att svara på Viola Clarksons fråga. Det viktiga är att människor som finns i Norrbottens län får vara med och bestämma vilken trafik de anser lämpligast. Det är det viktiga. Viola Clarkson ställer därför frågan till fel person. Jag vill att vi skall avvakta de beslut som länsmyndigheterna fattar. Det tycker jag är en fin decentralisering av besluten. Sedan får vi hjälpa till på olika sätt att tillfredsställa dem. Det fungerar på det sättet. Det tycker jag inte att vi skall springa ifrån. Vi skall komma ihåg att banan Boden-Haparanda har ett av de lägsta passagerarunderlagen av alla banor av denna typ. Men det är naturligtvis något man kan förändra om man är beredd att rusta upp banan eller köra persontrafik där i framtiden. Jag vill minnas att det bara är 14 passagerare per tågsätt på den bandelen, alltså en väldigt låg siffra. Det viktiga är att besluten fattas på länsnivå, där man har den bästa insikten, och att man får välja, och inte — som Viola Clarkson — är helt låst vid att alla transporter måste ske via järnväg. Per-Ola Eriksson påstår att jag är den störste nejsägaren i Norrbotten. Han påstår att jag säger nej till det mesta. Han måsta ha missuppfattat detta grovt. Vi socialdemokrater har nu lyckats pressa ned arbetslösheten till den lägsta nivån i modern tid i Norrbotten. Det skall Per-Ola Eriksson komma ihåg. Sedan kan vi naturligtvis diskutera detaljerna, på vilket sätt detta har genomförts. Vi har alltid fått göra våra speciella satsningar på det utsatta län som Norrbotten trots allt är med stort motstånd från de borgerliga. Vi har gjort rejäla satsningar i form av de förslag som ingår i Norrbottenspropositionen. Det viktiga är att besluten när det gäller bandelen Boden-Haparanda fattas på en decentraliserad nivå. Det förvånar mig att Per-Ola Eriksson gör så våldsamt motstånd mot att besluten får fattas hemma i Norrbotten. Jag trodde att Per-Ola Eriksson och centern i övrigt var för ett decentraliserat beslutsfattande. Men det kanske är några månader sedan man övergav den politiken. Låt mig slutligen säga följande till Hugo Bergdahl. Det är bra att vi debatterar olika frågor i denna kammare. Det är bra att vi får diskutera t.ex. persontransportstöd i olika former. Men de stödformer vi från socialdemokratisk sida har fått till stånd har gynnat länets utveckling oerhört. Hugo Bergdahl återkommer med en rad frågeställningar. Det måste betyda att han har svårt att förstå detta. Låt mig citera Småföretagaren, småföretagens tidning i Norrbotten, nr 2 från 1988. Rubriken på ledaren lyder: ”Den positiva utvecklingen måste fortgå”. I ledaren sägs: ”Det råder optimism bland småföretagen i Norrbotten. Nya företag startas och de redan 151 etablerade investerar och satsar som aldrig förr. Naturligtvis skiljer det sig en hel del mellan olika delar av länet men bilden är ändå entydigt positiv för företagsamheten.” Hugo Bergdahl bör komma ihåg att det sker under en period då vi socialdemokrater har satsat hårt för att driva på utvecklingen.

Herr talman! Om socialdemokraterna har lika svårt att läsa innantill när det gäller sakinnehåll i texter som de har att lära sig läsa namn innantill, börjar jag förstå varför det går så galet här i kammaren med trafikpolitiken. Apropå detta med inflytande vill jag säga följande till Sten-Ove Sundström. Om riksdagens majoritet visar att vi vill satsa på järnvägen, att vi ger pengar till sådana satsningar, blir det lättare för länstrafikmyndigheter och andra att utöva ett inflytande. Är det inte så, Sten-Ove Sundström? Det blir så att säga litet mer meningsfullt. Den enkät jag redovisade tidigare talar sitt klara språk. Inte är det så att det nästan i samtliga län finns en mängd järnvägshatare och bussälskare. Det är helt enkelt så att man, på grund av att ekonomin inte tillåter eller därför att t.ex. underhållet varit så uruselt under en rad år under socialdemokratisk ledning i landet, inte har något val. Den som inte kan välja kan inte använda sitt inflytande. Det är precis detta jag har velat påvisa i denna debatt. Men Sten-Ove Sundström slingrar sig även i nästa inlägg, om jag gissar rätt.
Herr talman! Låt mig först korrigera mig och be Viola Claesson om ursäkt — hon heter naturligtvis inte Clarkson utan Claesson. I övrigt återkommer jag till det jag sade tidigare. På sätt vis kan jag förstå att Viola Claesson med sin kommunistiska ideologi har svårt att förstå detta. För oss är det meningsfulla i detta sammanhang att besluten fattas så nära människorna i samhället som möjligt. Det är demokrati, och den är vi socialdemokrater väldigt rädda om, Viola Claesson.

Herr talman! Med debatten om detta betänkande avslutar vi en ganska lång debatt om många betänkanden om Norrbotten med anledning av regeringens Norrbottenspaket. Jag skall därför fatta mig mycket kort beträffande detta betänkande. Det är viktigt för skogsbruket med bra vägar och i synnerhet bra Prot. 1987/88:132 skogsbilvägar. En del skogsråvara kommer i dag inte ut ur skogen på grund 2 juni 1988 av ett undermåligt skogsbilvägnät. Dessutom skulle man genom att öka anslagen till skogsvårdsstyrelsen för byggande av skogsbilvägar kunna förbilliga för skogsbruket och förstärka ekonomin. Detta är en angelägen fråga. Det finns i dag en ganska lång kö hos skogsvårdsstyrelsen. Därför vore det angeläget att förstärka det här anslaget, såsom vi har föreslagit. Jag yrkar bifall till centerns reservation. Jag vill för min del avsluta debatten om Norrbottensbetänkandena med att säga att jag hoppas att vi på olika sätt kan förändra politiken och skapa en situation där det inte är nödvändigt att valår komma med sådana här speciella paket. Det är min förhoppning att vi i det här landet skall få en ekonomisk politik och en näringspolitik som gör det möjligt för alla regioner att utvecklas positivt utan paketinsatser av kortsiktig natur. Därmed, herr talman, kan vi övergå till debatten om jämställdhet.
Herr talman! Det är inte så länge sedan riksdagen behandlade jordbruksutskottets betänkande nr 17 om statsbudgeten för 1988/89. Under rubriken ”Stöd till byggande av skogsvägar” beslöt riksdagen enligt propositionen, dvs. ett anslag om 50 milj.kr. Bilden innan ärendet utskottsbehandlades var något splittrad och inte helt utan intressanta inslag. Som man kan vänta sig intog kommunister och moderater ståndpunkter som låg längst ifrån varandra. Vpk ville öka anslaget med 20 milj.kr. Moderaterna ville dra in det helt. Folkpartiet ville dels minska med 8 milj.kr., dels öka med 5 milj.kr. för Västerbottens län. Centern ville öka med 30 milj.kr. för Jämtlands län och med 20 milj.kr. för Västerbottens län. Någon tolkning av dessa fakta vågar jag mig inte på. I utskottsbehandlingen hyfsades ekvationerna. Moderaterna och vpk höll fast vid sina åsikter i reservationer. Folkpartiet reserverade sig för en minskning med 8 milj.kr. Centern anslöt sig till socialdemokraterna. Nu behandlar vi Norrbotten. Centern vill ha 5 milj.kr. extra till skogsvägar. Med tanke på hur vpk har ställt sig tidigare är det inte något som jag vänder mig emot. Vpk stöder centerreservationen, det vill jag gärna säga till Per-Ola Eriksson.

Herr talman! Detta korta betänkande behandlar den del av Norrbottenspropositionen som rör ”Särskilda skogsvårdsinsatser i Norrbottens län” och de motioner som väckts med anledning av denna. Propositionen spänner över tio av riksdagens utskott. Då åtta utskottsbetänkanden redan har behandlats torde det mesta redan vara sagt i detta ämne. Trots det vill jag ändå kortfattat kommentera propositionen. Det åtgärdspaket som vi nu slutbehandlar var behövligt och nödvändigt för att komplettera det utvecklingsprogram för vårt län som den tidigare propositionen lagt grunden för. Denna uppföljning visar på en ansvarsfull regionalpolitik. I dag har vi människor, företag, kommuner och landsting som ser länets 153 möjligheter framför sig. Vi har också företag, såsom jordbruk, där vi kan märka en stark investeringsvilja, en markant ökning när det gäller viljan att satsa. Propositionen, som syftar till att hela länet skall leva, har fått ett bra bemötande. Det har klart framgått från länsstyrelse, företag och kommuner. Jag är övertygad om att hela riksdagen efter sitt besök i länet kommer att dela min uppfattning att Norrbotten har en mängd outnyttjade kvaliteter, vilket gör att det finns en framtid även i vårt län. Herr talman! De särskilda skogsvårdsinsatser som föreslås i propositionen och behandlas i detta betänkande är en bra investering i Norrbotten. I propositionen föreslås att medlen används på samma sätt som har förordats för Västerbottens läns inland, med styrning mot inlandet och den östra länsdelen. Vidare sägs att en intensifiering av skogsbruket bör ske som en samordnad insats av länsstyrelsen och skogsvårdsorganisationen. Det synes även angeläget att skogsbruket och kommunerna medverkar. Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen har ansvaret för att samordna och leda verksamheten. Som framhålls i betänkandet har skogsindustrin i Norrbotten problem med sin råvaruförsörjning. Skogsföryngring ställer särskilda krav på insatser och måste ske med stor omsorg. De medel på 35 milj.kr. som anslås avses att användas för rådgivning, stöd och service till skogsägarna under en treårsperiod. Insatserna bör leda till ett skogsbruk som med råge uppfyller skogsvårdslagens minimikrav och ger mer och säkrare sysselsättning såväl i skogsbruket och skogsindustrin som i serviceföretagen. Detta innebär att medlens användning kommer att leda till aktiva och stora markägarinsatser, ökad avverkning, bättre skogstillstånd och mer sysselsättning. Centerpartiet har i en reservation anfört att skogsbilvägnätet är en viktig förutsättning för ett effektivt skogsbruk och bra skogsvård och anser att ytterligare 5 milj.kr. bör anvisas till detta ändamål. Det är naturligtvis inte svårt att hålla med centern om att skogsbilvägnätet är en grundförutsättning för att bedriva ett bra skogsbruk. Jag yrkar ändå avslag på centerns reservation med den motiveringen att i årets budget anvisas en förstärkning av anslaget till skogsbilvägar. Vidare föreslås under avsnittet Arbetsmarknad bil. 6 att ytterligare medel anvisas till beredskapsarbete för skogsvägbyggande. Detta motiverar man med att byggande av skogsvägar kraftigt minskat under senare år och därmed försämrat tillgängligheten för skogsbruket. Eftersom Per-Ola Eriksson talade för reservationen kanske jag något skall förtydliga meningen i budgeten. Årets budget innehöll dels en förstärkning som gav ytterligare 1 milj.kr. till länet. Det ordinarie anslaget höjdes från 6 till 7 milj.kr. Med de ytterligare 20 milj.kr. som i dag anvisas under arbetsmarknadsdepartementet att användas i tre år kommer länet att få en rejäl förstärkning. Länet kommer därmed upp till 1983 års anslagsnivå, den hittills högsta. I samband med förra Norrbottenspaketet var anslaget till vägbyggande då uppe i 13 milj.kr. I dag står naturligtvis de anslagna medlen till förfogande för länsarbetsnämnden att, självfallet i samråd med skogsvårdsstyrelsen, användas där de ger den största effekten och de flesta arbetstillfällena. Det blir inga svårigheter att komma upp till 13 milj.kr., vilket som sagt motsvarar 1983 års anslagsnivå. Det finns säkert inget som hindrar att man det första året använder mer än 7 milj.kr., att man första året så att säga täpper till de uppdämda behov som finns. Med dessa resurstillskott för skogsbilvägar torde inte vägar bli ett hinder för att få full verkningskraft på användande av de föreslagna 35 milj. för särskilda skogsvårdsinsatser i Norrbottens län. Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationen.

Herr talman! Den proposition som ligger till grund för detta betänkande skiljer sig från tidigare propositioner genom att den förmedlar ett slags övertro på statliga styrmedel. Jag tycker också att den andas en aningslös tro att jämställdhet mellan män och kvinnor är beroende av att det förs en socialdemokratisk politik. Man kan läsa i propositionen att jämställdhet framför allt är en fråga om fördelning av resurser mellan olika grupper av medborgare. Det innebär att man med styrning och politiska beslut från statens sida kan åstadkomma jämställdhet. Det finns många exempel på felaktiga beslut från statens sida som medför orättvisor för familjer och framför allt för kvinnor. Ett exempel är den ensidiga barnomsorg som erbjuds och som bara gynnar vissa familjer. Det kan knappast kallas för en rättvis fördelning av resurser. Jämställdhet är framför allt en attitydfråga. Hindren utgörs av att många människor är starkt präglade av traditionella mansoch kvinnoroller. Ofta är detta omedvetet. Fördomar finns hos både män och kvinnori deras syn på sig själva och varandra. Det är främst bland unga människor som opinion måste bildas för att en förändring skall åstadkommas. Det är oerhört viktigt att attitydpåverkan sker i alla delar av samhället. Självfallet finns i regeringens proposition lägesoch problembeskrivningar som vi moderater delar. Detta gäller även måloch åtgärdsbeskrivningar. Jag kommer i mitt anförande, för att spara tid, inte att redogöra för våra reservationer till betänkandet. De finns i betänkandet och ni har säkert allihop läst dem. Jag skalli stället ägna mig åt de delar av propositionen i vilka vi har en från regeringen avvikande uppfattning. I propositionens avsnitt om kvinnor och ekonomi talas det om den stora betydelse som den offentliga sektorns snabba tillväxt har haft för kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Samtidigt ger regeringen en släng åt vad den kallar de nyliberala tankegångarna om privatisering som påstås ta resurser från den offentliga sektorn. Detta leder, enligt propositionen, till en sänkning av kvaliteten i barnomsorg, vård och utbildning. Detta är aningslöst. Med andra ord liknar det strutsen som stoppar huvudet i sanden. I propositionen nämns inte ett ord om nackdelarna med den snabba och dyra utbyggnaden av den offentliga sektorn. Detta har på lång sikt inte alls gynnat kvinnorna. Frånvaron av alternativ har tvärtom innestängt kvinnorna i en låglönesektor där deras möjligheter att påverka sin arbetssituation har varit och är små. De har inte kunnat välja arbetsgivare. De har inte heller haft möjligheter att förverkliga sina egna idéer. Propositionen tassar runt problemen genom att i stället tala om dels den tilltagande bristen på arbetskraft inom vården, dels den stora personalomsättningen i delar av den kommunala sektorn. Efter detta konstaterande blir det skygglapparna på igen. Propositionen berör alltså inte orsakerna till problemen. Det går inte att bara vifta bort det man kallar för nyliberala tankegångar. Men det kanske inte är så konstigt att socialdemokraterna gör det, eftersom det partiet inte sitter inne med några framtidsidéer. Det går inte att fortsätta på den inslagna vägen. Det har gått för långt. Det är alltför många, speciellt kvinnor, som går och funderar över sin situation och över hur den skall kunna förändras. Detta gäller framför allt kvinnor inom vårdsektorn. De besitter ett stort kunnande och har många idéer som väntar på att förverkligas. Om den offentliga sektorn lade ut vissa delar på entreprenad skulle en del av dagens problem kunna lösas. Många av problemen är en följd av den offentliga sektorns monopolställning. Flera privata entreprenörer skulle ge kvinnor möjlighet att förverkliga sina idéer och starta sina egna företag inom vården. Detta skulle medföra en betydligt förbättrad situation. Kvinnor skulle kunna välja arbetsgivare, vilket i sin tur skulle medföra att den offentliga sektorn skulle tvingas att tänka om i många avseenden. Plötsligt skulle det nämligen uppstå konkurrens. Människor skulle få flera möjligheter. Enligt propositionen leder detta till en sänkt kvalitet i barnomsorgen och i vården. Regeringens kvinnosyn tycks vara rätt bedrövlig. Regeringen misstror kvinnorna och tror inte att den offentliga sektorn kan samarbeta med kvinnliga entreprenörer. För det är just samarbete det handlar om, och det är mest kvinnor som arbetar i den offentliga vården, 56 90 av alla förvärvsarbetande. Förresten tror jag att förändrade villkor i den offentliga sektorn också skulle göra den mer attraktiv för män. Alla vet ju att kvaliteten i vården och omsorgen inte alltid är vad den borde vara. Orsaken till detta kan man utläsa av propositionen: brist på arbetskraft, stor personalomsättning, stort utbyggnadsbehov som kostar pengar osv. Det senare kunde i viss mån avhjälpas genom att kvinnorna fick chansen. Det har visat sig att i de fall entreprenörer har tillåtits bedriva verksamhet har denna blivit billigare, och de som är anställda och de som är i behov av hjälp har blivit nöjdare. Varför är ni socialdemokrater så stora motståndare till ökad valfrihet — i det här fallet till valfrihet för kvinnor? Hur tror ni att ni skall kunna bekämpa idéer som ligger i tiden? Arbetsmarknadsministern befinner sig i kammaren nu. Det resonemang som förs i propositionen på s. 7 är en aning naivt. I regeringens handlingsplan, som alltså skall främja jämställdheten, ingår att ett antal miljoner skall fördelas på olika åtgärder. Vi avvisar en del av åtgärderna, eftersom vi bedömer att de inte kommer att ge önskad effekt. Andra åtgärder bör prövas. Som jag sade tidigare framgår detta av våra reservationer. I propositionen föreslås att jämställdhetslagen skall bli föremål för utvärdering, och det är vi överens om, men alla borgerliga partier anser att arbetsgruppen bör vara parlamentariskt sammansatt. Med anledning av det engagemang som de nuvarande oppositionspartierna visade vid lagens tillkomst är det rimligt att utse en parlamentarisk sammansatt utvärderingsgrupp. Socialdemokraterna var motståndare till jämställdhetslagen vid dess tillkomst den 13 december 1979. Läser man den socialdemokratiska reservationen finner man att socialdemokraterna den gången ansåg att ett ökat fackligt engagemang skulle vara nog för att nå resultat i jämställdhetsarbetet. Nog finns det anledning att ha en parlamentariskt sammansatt utredning! I propositionen påstås vidare att den socialdemokratiska familjepolitiken utgör en förutsättning för jämställdhet. Några av de utgångspunkter som nämns är att föräldrar och barn skall ha tid för varandra, de skall kunna leva på en rimlig ekonomisk standard och de skall ha möjlighet att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Detta är i och för sig riktiga utgångspunkter, som vi ställer oss bakom. Skillnaden är att detta mål inte kan nås med socialdemokratisk politik. I den socialdemokratiska politiken finns alltför litet valfrihet för familjerna. Den som inte kan eller vill välja kommunal barnomsorg får inte heller del av statens stöd. Detta försämrar familjens ekonomiska standard. Den som vill stanna hemma hos sina barn en längre tid får göra stora ekonomiska uppoffringar, eftersom det inte finns något stöd från samhällets sida för dessa familjer. Också detta försämrar familjens ekonomiska standard. Med det socialdemokratiska skattesystemet betalar en barnfamilj lika mycket i skatt som en familj utan barn, och barnfamiljen blir därigenom beroende av bidrag. En ansträngd ekonomi i det socialdemokratiska högskattesamhället ger inte mycket tid över för barnen. Allra hårdast drabbas kvinnorna även i detta fall — särskilt en ensamstående kvinna. Ensamstående föräldrar är ofta kvinnor. En kvinna med ett lågavlönat vårdarbete kan på en intjänad hundralapp — om hon t.ex. arbetar över en helg — förlora 90 kr. därför att hon får betala högre skatt, hon får sänkt bostadsbidrag och hon får högre daghemsavgifter. Hon har inte stora möjligheter att påverka sin situation. Det är omöjligt att uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor om valfrihet för familjen saknas. Jämställdhet och valfrihet hör ihop. Oftast är det kvinnorna som får det besvärligast då ekonomin är kärv och då barntillsynen inte går att ordna. Familjers önskemål är olika. Därför passar inte den socialdemokratiska familjepolitiken alla människor. Vi i de borgerliga partierna hänvisar i en reservation till det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag, vilket utjämnar en del av de orättvisor som i dag finns mellan familjer som gör olika val. Vi är alla överens om att jämställdhet mellan män och kvinnor är målet — det har vi många gånger stått här i kammaren och talat om. Det är medlen som vi inte är helt överens om. Svårigheten att förändra attityder hos människor är uppenbar. Detta kan inte ske genom politiska beslut. För att då visa handlingskraft, kan det bli lätt som i det föreliggande betänkandet, dvs. en rad förslag till beslut som många kanske inte riktigt tror på. Men något måste ju göras. Svårigheterna är i grunden mycket större — det tror jag att vi allihop är medvetna om. Det krävs ett tålmodigt arbete i hemmet, i skolan och på arbetsplatsen — överallt i samhället — för att förändra dessa attityder. Jag tror att det framför allt gäller att medvetandegöra felaktiga attityder. Vi borde kanske börja med riksdagsledamöterna — det vore väl inte så tokigt. Det gäller säkert inom alla partier. Jag är nämligen inte helt övertygad om att alla tycker att jämställdhetsarbete behövs. Då kan man ju också förstå att det tar tid innan det sker en förändring i de övriga delarna av samhället. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till de moderata reservationerna till detta betänkande.

Herr talman! När vi nu tar upp jämställdhetsfrågorna kan vi ganska snabbt konstatera att åtskilliga problem måste lösas innan vi når fram till full jämställdhet mellan kvinnor och män. Även om jämställdhetsministern, i den proposition som ligger till grund för det betänkande som nu behandlas, anför att utvecklingen har gått starkt framåt i Sverige, har inte den politik som förts av den socialdemokratiska regeringen på några avgörande punkter förändrat den sociala strukturen. Män och kvinnor har fortfarande i huvudsak en skild arbetsmarknad och gör olika utbildningsval, och det råder olikheter i sociala förhållanden vad avser ansvar för familj och barn och vad gäller trygghetssystemets utformning. När man därför nu skall lägga fast en handlingsplan inför 1990-talet i avsikt att åstadkomma ett mer jämställt och jämlikt samhälle är det, som centern ser det, oerhört angeläget att man i detta handlingsprogram tar tag i problemen med den hittillsvarande utvecklingen, som har lett och leder till koncentration av befolkning, bebyggelse och näringsstruktur. Utvecklingen under de senaste åren har ökat klyftorna mellan individer och grupper och mellan olika delar av landet. På många håll är näringsstrukturen ensidig, och det har gjort att många ungdomar och många kvinnor har tvingats flytta för att få utbildning och arbete. Det leder till en alltmer bristfällig social miljö i många utflyttningskommuner. En sådan utveckling är det nödvändigt att förändra, att bryta. I centern ser vi en handlingsplan som siktar mot ett mer jämställt samhälle som positiv — en handlingsplan där tonvikten läggs på kvinnornas roll i ekonomin, på jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, i utbildningen och i familjen samt på kvinnors inflytande i samhället. Vi har dock på ett antal punkter, som jag tidigare sade, en annan syn än regeringen på hur denna handlingsplan skall utformas för att jämställdhet skall nås. I det följande vill jag ta upp en del av detta. Om jag följer uppläggningen i propositionen och betänkandet skall jag börja med kvinnornas roll i ekonomin. Den ekonomiska standarden, såväl kvinnors som mäns, är beroende av möjligheterna att få förvärvsarbete och egen inkomst. Förvärvsfrekvensen har utjämnats mer och mer mellan kvinnor och män, men det finns fortfarande betydande skillnader mellan kvinnors och mäns yrkesval. Arbetsmarknaden är i stor utsträckning könsuppdelad, och löneskillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Arbeten inom vårdoch servicesektorn värderas exempelvis lägre än arbeten inom yrken med teknisk inriktning. För att löneskillnaderna skall kunna elimineras krävs insatser av olika slag. JÄMFO borde t.ex. kunna prioritera forskning om löner och löneutveckling i ett jämställdhetsperspektiv. I centerpartiet anser vi också, inte minst med hänsyn till de pressade arbetsförhållandena inom många kvinnodominerade yrken, att en parlamentarisk kommitté bör tillsättas med uppgift att genomföra en arbetsvärdering av olika yrkessektorer. Detta har vi tagit upp i vår kommittémotion A36. Vi menar att det behövs en kartläggning av skillnaderna och en analys av varför kvinnodominerade yrken oftast värderas lägre än yrken där det finns flest män. Förslag om hur rådande missförhållanden skall åtgärdas bör läggas fram av kommittén, utan att man därmed inkräktar på det ansvar som parterna på arbetsmarknaden har. Dessa frågor har tagits upp i reservation nr 2, som är gemensam för centern och folkpartiet. Vi har tidigare i motioner och i vår kommittémotion A36 tagit upp arbetet för jämställdhet på utbildningsområdet. Denna del i propositionen om jämställdhetspolitiken inför 90-talet har behandlats i utbildningsutskottet och kommer att debatteras i nästa ärende. Jag måste ändå få säga att de traditionella könsrollsmönstren grundläggs tidigt, liksom värderingarna av vad som är manligt och kvinnligt. Det är därför oerhört viktigt att just jämställdhetsaspekterna beaktas genom hela utbildningen, från förskola till universitetsoch vuxenutbildning. Marianne Andersson kommer att utveckla denna fråga ytterligare när nästa ärende behandlas. När det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden är frågan om hur samhället planeras av grundläggande betydelse. Boendeplanering, barnomsorg och kollektivtrafik, för att ta några exempel, måste vara utformade så att både kvinnor och män ges möjlighet att förvärvsarbeta. Samhällsplaneringen måste över huvud taget, om jämställdhet och jämlikhet skall uppnås, syfta till en balanserad utveckling inom landet som helhet, inom olika regioner och inom de enskilda kommunerna. Centerpartiet har lagt fram en mängd förslag som syftar till att utveckla hela vårt land. En del av förslagen var uppe till debatt i riksdagen i samband med regionalpolitiken. Men det är svårt att få gehör! I centerpartiet har vi dock den bestämda uppfattningen att en medveten politik för regional balans och regional utveckling är absolut nödvändig och en avgörande förutsättning för att både män och kvinnor skall ha likvärdiga möjligheter att få arbete och en trygg personlig ekonomi. Vår politik för en utveckling av hela landet är betydelsefull inte bara för mindre orter runt om i vårt land — den betyder också att trycket på storstaden avsevärt minskar. Det leder till ett närmare samhälle, ett mjukare samhälle, och det skulle i sin tur förbättra förutsättningarna för jämställdhetsarbetet. Detta har vi tagit upp i reservationerna 11 och 13. Andra frågor som vi också lyft fram i våra motioner är arbetsmiljön för kvinnor och den sociala tryggheten. Arbetsmarknaden är könsuppdelad, och kvinnorna har ett betydligt smalare verksamhetsområde än männen. Kvinnor arbetar främst inom vård-, serviceoch kontorsyrken. Med hänsyn till att det i dag ofta är inom vårdyrkena som de fysiskt tunga jobben finns menar vi att det är angeläget att ta fram tekniska hjälpmedel och ergonomiskt riktiga verktyg. Detta är ett område som särskilt behöver uppmärksammas. Bildskärmsarbete oroar — och det är kanske inte så underligt när vi vet att allt fler kommer att arbeta vid bildskärmsterminaler. Därför är det nödvändigt att även i fortsättningen studera riskerna med bildskärmsarbete. När det gäller arbetstiden råder det förhållandet att kvinnor oftare arbetar kortare tid. Många önskar arbeta deltid därför att de vill ha mer tid för familjen — men många klarar helt enkelt inte av att arbeta heltid därför att vissa arbetsmiljöer, exempelvis inom vården, är inte bara fysiskt utan också psykiskt påfrestande. Att arbeta kortare tid och dessutom ha lägre lön leder sedan till ytterligare orättvisor genom att vårt sociala trygghetssystem är kopplat till lönearbetet på arbetsmarknaden. I centerpartiet anser vi det vara angeläget att vi, samtidigt som vi strävar efter att vidga kvinnornas arbetsmarknad, också strävar efter att uppnå mer likvärdiga sociala trygghetsvillkor för kvinnor och män. Det förutsätter att de sociala trygghetssystemen i större utsträckning än hittills utgår från grundtrygghetsprincipen, med möjligheter till individuell påbyggnad i det sociala skyddet. Hänsyn borde också tas till det s.k. informella arbetet — det arbete som vanligtvis utförs av kvinnor och som mestadels gäller vård av barn. I centern menar vi att det borde vara en central del i ett handlingsprogram för jämställdhet. Under avsnittet om jämställdhet i familjen har centerpartiet, folkpartiet och moderaterna en gemensam reservation, där vi betonar familjepolitikens betydelse för jämställdheten. En central del i arbetet för ökad jämställdhet är en fungerande barnomsorg. Här menar vi att föräldrarna måste ges ökat förtroende att själva få avgöra vilken omsorgsform som bäst passar barnen och familjen. De måste också ges en ökad möjlighet att avsätta mer tid för sina barn. Det är mot den bakgrunden det borgerliga förslaget om ett vårdnadsbidrag på 15 000 kr. per år och barn mellan ett och sju år skall ses. Förslaget innebär att föräldrarna får en del av statsbidraget direkt i handen att använda efter eget val — till att förkorta sin arbetstid eller till att köpa barnomsorg, kommunal eller privat. Vårdnadsbidrag och utbyggd barnomsorg skapar valfrihet och utrymme för barnen, och det tillåter en harmonisk kombination av arbete i hemmet och arbete på arbetsmarknaden. Jag vill beröra ytterligare ett par av de reservationer som vi fogat till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17, nämligen reservationerna 37 och 41. Här betonar centerpartiet hur viktigt det är att kvinnors och mäns värderingar och erfarenheter får komma till uttryck i det politiska livet, men att det bör åligga berörda organisationer att själva initiera åtgärder i syfte att öka nomineringarna av kvinnor till olika poster. Vi är av den uppfattningen att särskilda statliga medel för att stödja projektverksamhet i detta sammanhang inte behövs. De 3 milj.kr. som föreslås till denna projektverksamhet bör i stället användas till att förstärka stödet till kvinnoorganisationerna. Vårt förslag innebär således 5 912 000 kr. till kvinnoorganisationernas verksamhet i stället för de 2 912 000 kr. som föreslås i propositionen. Vi anser att det arbete som kvinnoorganisationerna utför, inte minst för jämställdhetsarbetet, är ett arbete som förtjänar att få ytterligare stöd. Herr talman! Med detta anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer där centern finns med.

Herr talman! Människors liv rör sig kring arbete och kärlek. Dessa två områden har i allmänhet placerats i olika fack och behandlats separat. Det finns uppenbara konflikter mellan arbetsmarknaden och hushållen, och dessa konflikter är inbyggda i samhällsstrukturen. Det är dags att vi nu försöker att behandla människors liv mer som en helhet. Det är framför allt kvinnor som slits av att hinna och orka dela sig mellan arbete borta och arbete hemma. Kvinnor förvärvsarbetar i dag i lika hög utsträckning som män gör. Sverige har dessutom den högsta förvärvsfrekvensen i världen för kvinnor som har barn i förskoleåldern. 83 20 av kvinnor med barn i denna ålder förvärvsarbetar. Denna höga förvärvsfrekvens borde ha avspeglat sig i att männen tog ett större ansvar för hem och barn, men så är det inte. Kvinnor har dubbla arbetsroller. Kvinnor har kvar sitt arbete och ansvar för hem och barn och dessutom ett arbete utanför hemmet. En förvärvsarbetande kvinna arbetar i dag totalt 74 timmar i veckan. Det är två jobb samtidigt! Dessutom vet vi att vi har en vårdkris och att vi kommer att få en ålderskris inom kort. Det finns en fara att kvinnorna får ta på sig ansvaret för också dessa båda områden, om inte den offentliga sektorn tillförs resurser att klara vårdkris och ålderskris. Det finns all anledning att varna för detta. Arbetslivet och samhället har inte anpassat sig till den förändrade situation där kvinnor i så stor utsträckning finns på arbetsmarknaden, utan samhället fungerar i hög grad som om enförsörjarfamiljen fortfarande existerade. Därför tvingas kvinnor och män till individuella lösningar på de problem som uppstår och som det borde vara samhällets uppgift att lösa. Kvinnors deltagande i arbetslivet är inte jämställt med mäns — kvinnors deltagande är villkorligt. Hela familjen får leva under mycket hårda villkor i sina försök att förena föräldraskap och förvärvsarbete. Detta återspeglar sig också i att kvinnor i hög utsträckning tvingas arbeta deltid fast de egentligen vill arbeta full tid. Herr talman! Det finns olika sorters arbeten: betalda och obetalda. Kvinnor står för det obetalda arbetet. 90 20 av all världens löner går till männen; kvinnorna får dela på 10 96. Till 70 90 utförs allt informellt arbete av kvinnor. Det informella arbetet är också det obetalda arbetet. Det obetalda arbetet kräver i stort sett lika mycket tid som det betalda. Det har visat sig att det heller inte går att rationalisera bort det. Tvärtom finns det tecken som tyder på att detta arbete kommer att öka än mer. Tidsåtgången för arbetet i det egna hemmet blir ungefär 60 timmar i veckan för en familj med två barn. Även om man inte har barn, kräver detta arbete ungefär 50 timmar i veckan. Dessa siffror har redovisats under många år och i många olika utredningar. Matlagning, disk och städning tar den mesta tiden. För kvinnor tar dessa sysslor 15 timmar i veckan, medan männen använder bara 4,5 timmar åt detta. Männen ägnar sig i stället åt skötsel av bostad och trädgård samt bil och båt. Men dessa karlsysslor tar betydligt mindre tid i anspråk — 5-6 timmar i veckan. Skötsel av kläder kräver för kvinnorna 6 timmar i veckan och för männen bara en halv timme. Det är bakom dessa trista siffror som debatten om jämställdhet finns. För att uppnå ett jämställt samhälle måste män och kvinnor dela på ansvar för hem och familj. Först då kan kvinnor frigöra sin kraft och orka gå in i ett heltidsarbete. Och först då kan kvinnan bli ekonomiskt oberoende av mannen. Det ena hänger ihop med det andra. Kvinnor har långt innan jämställdheten på arbetsmarknaden blev officiell politik visat en stor flexibilitet i valet av arbetstider och ofta förlagt dem på udda tider, före eller efter normal dagarbetstid. De har med stor smidighet, förslagenhet och tålighet försökt få dygnets 24 timmar att räcka till för barn och inkomster. Först bryts mannens arbetstid ut. Den är helig och blir inte ifrågasatt. Sedan gäller det att hitta den tid då barnen bäst kan undvara sin mamma.

På den tiden fanns ju inte heller någon barnomsorg att tala om. Flexibiliteten och de udda tiderna förklaras av att gifta kvinnor sällan väljer sina arbetstider som oberoende individer, utan de utgår från hushållets organisation, förläggningen av mannens heltid och hur det går att ordna för barnen. Kvinnan tar den tid som blir över, den tid då hon lättast kan vara borta från hemmet. Det har under senare år gjorts många undersökningar om behovet av arbetstidsförkortningar. Ett sätt att både utjämna mellan män och kvinnor och öka kvinnors arbetstid är att ge alla människor sex timmars arbetsdag. Då skulle kvinnor ges en rejäl chans på arbetsmarknaden. Hade alla samma arbetstid skulle också männen förhoppningsvis ta ett större ansvar för hem och barn. Trots att det nu pågår en regelrätt förtalskampanj gentemot sextimmarsdagen, är det oerhört många som faktiskt vill ha den, både män och kvinnor. DELFA gjorde ett stort antal undersökningar i denna fråga. Enligt en undersökning ville hela 60 96 av heltidsanställda män och 70 96 av heltidsanställda kvinnor ha en arbetstidsförkortning, antingen med motsvarande lönesänkning eller i stället för högre lön. Under de senaste 30 åren har arbetstiden minskat på flera olika sätt. Vi har fått, eller förhandlat oss till, lediga lördagar, längre semester, längre föräldraledighet, rätt till ledighet för studier och fackligt arbete, lägre pensionsålder och möjlighet till delpension. Men den dagliga arbetstiden har knappast minskat. Tar man hänsyn till arbetsresorna, har den dagliga bruttoarbetstiden snarast ökat. Och tar man hänsyn till att hemmafrun praktiskt taget har försvunnit och räknar man arbetstiden per hushåll i stället för per individ i arbetskraften, kommer man upp i nära nog en fördubbling av den dagliga arbetstiden. Sextimmarsdagen har dock kvinnor genomfört — individuellt och på egen bekostnad. Sextimmarsdagen är oglamorös. Någon har räknat ut att för vad denna sextimmarsdag skulle kosta skulle man i stället kunna få antingen 11 veckors semester, sänkt pensionsålder med 15 år, betald ledighet för studier i 8 år eller 14 års föräldraledighet per barn. Alternativen erbjuder en flykt från arbetslivet och ett spännande liv där våra drömmar kan förverkligas. 11 veckors semester skulle t.ex. räcka för att åka jorden runt, segla över Atlanten, osv. Vad är då sextimmarsdagen mot detta? Vad hinner man göra på två timmar om dagen — ingenting viktigt. Se bara på de deltidsarbetande kvinnorna. Inte hinner de med något viktigt — bara det gamla vanliga nödvändiga för att livet skall fungera: tvätt och mat och disk och städning. Inte hinner man skriva sin roman på dessa ynka få timmar, inte åka jorden runt, nej man hinner inte ens ut till stugan på landet, om man nu har någon sådan. Sextimmarsdagen skulle bara påverka vårt vardagsliv, den där oglamorösa delen av vårt liv som egentligen är vårt liv — fast vi inte märker det förrän det är för sent. År 1977 skrev jag en motion angående jämställdheten. Där framhöll jag att arbetsmarknaden fortfarande var skev. Män dominerade då 30 av 38 yrkesområden, kvinnorna bara 8. Då, skrev jag, hade ingenting förändrats sedan 1965. Fortfarande gäller den här bilden — således nästan 25 års stillastående! Vad som skett är att vi har blivit mer medvetna om detta förhållande och om att vi också måste göra någonting åt det. Det framgår också av propositionen. Kvinnor finns inom en mycket snävt begränsad arbetsmarknad. De flesta yrken som kvinnor finns i är yrken som är en förlängning av hemarbetet. Kvinnor har också sämre löner än männen. Det är hela tiden dubbla diskrimineringar. Var femte heltidsarbetande LO kvinna t.ex. är extremt lågavlönad, dvs. tjänar högst 80 000 kr. om året. 35 Jo av LO-kvinnorna tjänade 90 000 kr. om året. Det är vad P. G. Gyllenhammar tjänar varje vecka. Om man jämför samtliga heltidsarbetande LO-medlemmar finner man att kvinnornas genomsnittliga inkomst uppgår till 85 76 av männens. Också när det gäller allmänna villkor i arbetslivet har LO-kvinnorna det sämst. Det gäller tunga lyft, enformiga arbeten, obekväm arbetstid, deltiden förstås, personalutbildning och mycket mera. För att kvinnors ställning på arbetsmarknaden skall kunna stärkas måste vissa grundläggande förutsättningar vara uppfyllda. Männen måste ta sitt ansvar för hem och barn, samhället måste ta sitt ansvar för att bygga ut en bra och tillräcklig barnomsorg och sex timmars arbetsdag måste införas. Vid sidan av dessa grundläggande krav blir också vissa jämställdhetsfrågor aktuella, nämligen frågan om rättvis representation i olika organ, frågan om trakasserier, frågan om kvinnofrid, frågan om tillsättande av tjänster, osv. För mig, herr talman, har det känts mest viktigt att ta upp kvinnors situation på arbetsmarknaden och i hemmet. Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna. Jag vill också säga att vi efter en genomgång av Setankandet har funnit att vi vid voteringarna också bör stödja en del reservationer från centerpartiet och folkpartiet.

Herr talman! Av regeringens proposition om jämställdhetspolitiken och arbetsmarknadsutskottets betänkande framgår att insatser görs på bred bas. De förslag som regeringen nu lägger fram för riksdagen innebär en ytterligare utvidgning av insatserna. Det gäller framför allt på arbetslivets område. Frågor som berör arbetsmiljö, arbetsorganisation, anställningstrygghet och medbestämmande behandlas mer utförligt än tidigare ur jämställdhetssynpunkt. Just detta breda anslag på insatser på arbetslivets område är viktigt, eftersom det berör den stora gruppen av kvinnor som finns på arbetsmarknaden. Det är just på dessa områden som de stora och tunga insatserna måste göras om vi skall nå ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. I den allmänna debatten, när det långsiktiga målet för jämställdhet diskuteras, förefaller det råda en bred enighet, vilket är bra. Men förs diskussionen litet djupare märker man ganska snart att det förekommer olika uttolkningar av jämställdhetsmålet. Ännu mera skiljer sig uppfattningarna när man skall ta ställning till konkreta åtgärder. Då blir det fråga om att prioritera olika insatser eller välja olika lösningar. Vårdnadsbidraget kontra en utbyggd föräldraförsäkring är ett bra exempel på detta. Jämställdhet — enligt socialdemokratisk uppfattning — innebär att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Var och en skall ha möjlighet att få ett arbete som ger sådan lön att man kan klara sin egen försörjning. Kvinnor och män skall dela familjeansvaret när det gäller barn och hemarbete, och båda skall ha möjlighet att engagera sig politiskt, fackligt och i andra sammanslutningar som berör arbete och samhälle. I ett jämställt samhälle måste också arbetsoch maktfördelningen mellan kvinnor och män vara jämlik. Jämställdhetspolitiken syftar — enligt socialdemokratisk uppfattning — till att minska skillnaderna mellan kvinnor och män på samhällslivets alla områden, men också — och det är viktigt — att minska skillnaderna inom gruppen kvinnor. Jämställdhetspolitiken måste därför ligga i linje med den allmänna politiken för ökad jämlikhet, sägs det i regeringens proposition. För oss socialdemokrater är det viktigt att jämställdhetsfrågorna drivs så att vi samtidigt når en utjämning mellan olika kvinnnogrupper i samhället. Skillnaderna mellan en socialdemokratisk och en borgerlig jämställdhetspolitik är att de åtgärder och reformer vi föreslår också skall syfta till att minska klasskillnaderna i samhället. När jag suttit här och lyssnat på de borgerliga företrädarnas anföranden har jag märkt att dessa frågor har underordnad betydelse. Ingen har nämnt kraven på ökad jämlikhet och utjämning mellan olika kvinnogrupper. Man talar ofta — med stor inlevelse — om kravet på jämställdhet mellan kvinnor och män, men aldrig om att jämställdhet också måste innebära utjämning mellan olika grupper i samhället. Det är viktigt att konstatera att utan krav på social utjämning — jämlikhet — blir jämställdhetskravet bara ett krav på jämställdhet mellan kvinnor och män på olika nivåer, dvs. inom olika sociala grupper, inte mellan dem. En sådan jämställdhetspolitik kommer snarare att vidga klasskillnaderna än att utjämna dem. Vi får en jämställdhetspolitik för de välbärgade, en för mellanskiktet och en längst ned för de lågavlönade. Här går vattendelaren mellan de borgerliga kraven på jämställdhet och socialdemokratins krav på att jämställdhetspolitiken också måste innehålla insatser för ökad jämlikhet. Socialdemokratins jämställdhetsmål sträcker sig betydligt längre än den borgerliga synen på jämställdhet och är därför svårare att uppnå. Socialdemokratins mål ställer krav på en helt annan fördelning av samhällets resurser än den vi har i dag. Grunden för en framgångsrik jämställdhetspolitik är den allmänna politik som förs i samhället. En ekonomisk politik som syftar till att skapa resurser som kommer alla till del har större förutsättningar att lyckas med jämställdhetsarbetet än den ekonomiska politik som säger sig främst stödja de välståndsbildande grupperna. Med andra ord: de nyliberala tongångarna som hörts från de borgerliga partierna de senaste tio åren är inte ägnade att bilda underlag för en jämställdhetspolitik som kommer alla kvinnor till del. Socialdemokratin har prioriterat full sysselsättning i den ekonomiska politiken. Vi har i dag den lägsta arbetslösheten i västvärlden. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken, som tidvis har kritiserats hårt av de borgerliga partierna, har bildat en av grundpelarna i vårt jämställdhetsarbete. Utbyggnaden av den offentliga sektorn — där motståndet bland de borgerliga partierna varit stort — är en annan viktig del, och där har många kvinnor funnit arbete. Nu kräver de borgerliga partierna privatisering inom olika områden. Vad kan det innebära? Ja, skall barnomsorg, vård och utbildning drivas i privat regi, och med krav på god vinst — ja, i vissa fall också vinstmaximering — måste detta antingen innebära högre avgifter eller sänkning av kvaliteten. Detta kan i sin tur — som det framhålls i regeringens proposition — ”bli ett motiv för att de grupper som anser sig ha råd söker sig till privata lösningar, vilket skulle öka klasskillnaderna i samhället. Alla föräldrar skulle inte längre kunna lita på att deras barn kan vara i en trygg och utvecklande miljö medan de själva förvärvsarbetar eller studerar.” Likaså kan vi på äldreomsorgens område få liknande svårigheter för ekonomiskt svagare grupper. Det ökande antalet människor i hög ålder kommer att kräva ökat behov av vård och service. Om vi drar ner landstingens och kommunernas resurser, som de borgerliga partierna vill, kommer det att krävas större insatser av anhöriga att ställa upp. Det kommer med nuvarande arbetsfördelning att framför allt drabba kvinnorna som förvärvsarbetar eller som önskar att få göra det. Välbeställda grupper kommer naturligtvis att ha råd att klara dessa vårdinsatser på annat sätt. Det här är en utveckling som varken kvinnorna eller de anhöriga kan anse vara önskvärd. Vi socialdemokrater hävdar att det ur jämställhetssynpunkt är viktigt att slå vakt om en god barnomsorg och en god äldreomsorg. Utbildningen tillhör också de strategiska insatserna som underlättar jämställdhetsarbetet. Även här har socialdemokraterna tidvis mött motstånd. Det gäller inte minst när vi hävdat att även utbildningen måste ses som en viktig fördelningspolitisk fråga. Den kraftiga utbildningsexpansionen har betytt att tidigare skillnader mellan män och kvinnor i allmän utbildningsnivå har utjämnats. Det är i detta breda perspektiv vi socialdemokrater vill föra ut jämställdhetsarbetet. Endast om vi ser till helheten i politiken kan vi skapa jämställdhet mellan alla kvinnor och män. Klarar vi inte att föra en ekonomisk politik som upprätthåller den fulla sysselsättningen minskar drastiskt möjligheterna att driva en aktiv jämställdhetspolitik. Jag tror inte heller att några kvinnor väntar sig att vi skapar fler jobb till dem om vi privatiserar barnomsorg, vård och utbildning etc. De borgerliga företrädarna i denna debatt bör därför erinras om sina förslag på olika samhällsområden. Dessa förslag är alltför ofta utformade så att det drabbar jämställdhetsarbetet om de skulle förverkligas. Nyliberala tankegångar, som borgerligheten ofta för till torgs, löser inte jämställdhetsproblemen för de svagare kvinnogrupperna i samhället. Vi behöver bara se oss omkring i de länder i västvärlden där dessa idéer har haft fotfäste — den aktiva jämställdhetspolitiken är där något helt främmande. Herr talman! Även om jämställdheten har ökat i vårt land finns det stora kvarstående brister. Det tror jag ingen kan förneka. Vi kan konstatera att vår arbetsmarknad är starkt könsuppdelad. Det gäller både på olika branscher, befattningsnivåer och yrkesområden, och även i fråga om arbetstider. Likaså drabbas kvinnor i mycket högre grad än män av ofrivillig deltid. De flesta kvinnorna finns i låglöneyrken, ofta med osjälvständiga, monotona och ensidiga arbeten. Ensidiga, repetitiva arbeten inom industrin och i vårdyrkena gör att kvinnor drabbas av arbetsskador, framför allt i rörelseorganen. Kvinnor löper, enligt tillgänglig statistik, större risk än män att drabbas av belastningsskador, medan övriga arbetsskador och arbetssjukdomar drabbar män hårdare. Även frågor som berör anställningstryggheten visar olikheter. Var sjätte kvinna har en tidsbegränsad anställning mot var tionde man. Framför allt unga kvinnor får gå mellan olika tillfälliga anställningar, ofta på deltid, och däremellan vara arbetslösa. De regionala skillnaderna i arbetskraftsdeltagande som finns i vårt land drabbar i huvudsak kvinnorna. Män har ungefär samma arbetskraftsdeltagande över hela landet, medan skillnaderna är större mellan kvinnorna. En jämn könsfördelning i olika beslutande organ är också en viktig demokratifråga. Den representativa demokratin kräver att både kvinnor och män deltar i besluten, om vi skall få en fullvärdig demokrati. I regeringens proposition framläggs en rad förslag i syfte att nå målet en jämn könsfördelning i beslutande församlingar. Herr talman! I propositionen Jämställdhetspolitiken inför 1990-talet tas ett mycket brett grepp på jämställdhetsarbetet upp. Den femåriga planen, gör det möjligt dels att arbeta mer långsiktigt, dels att väsentligt höja ambitionsnivån. Inriktningen på jämställdhetsarbetet har också en klar målsättning. Insatserna skall främst göras på områden som är av väsentlig betydelse för den stora gruppen av kvinnor. Det gäller kvinnor där karriär ligger långt borta och där eget företagande inte är möjligt. Det är med andra ord kvinnor i vårdarbete, inom industrier och handel etc. Under den allmänna motionstiden och i anslutning till propositionen har en rad motioner väckts. Vid behandlingen i arbetsmarknadsutskottet har också 44 reservationer anmälts. Av de borgerliga reservationerna framgår det klart att någon gemensam politik i jämställdhetsarbetet inte finns på den borgerliga sidan. Av 37 reservationer är endast 3 gemensamma för de borgerliga partierna. Den första gäller en översyn av jämställdhetslagen, något som arbetsmarknadsutskottet och jämställdhetsministern tidigare har beslutat om. Att komma överens om en sådan åtgärd kan därför knappast vara något underlag för.en gemensam borgerlig politik. Den andra gemensamma borgerliga reservationen gäller vårdnadsbidraget. Om detta skall bilda underlag för en borgerlig jämställdhetspolitik bör man nog varna Sveriges kvinnor. Det borgerliga vårdnadsbidraget är en kvinnofälla! Vem kan stanna hemma för 41 kr. om dagen? Att det är omöjligt tror jag att landets kvinnor redan förstått, och det är därför det nu är så tyst från borgerligt håll om vårdnadsbidraget. Jag skulle vilja fråga Charlotte Branting: Är 41 kr. om dagen tillräckligt? Den tredje gemensamma reservationen gäller det återkommande kravet från de borgerliga partierna om en parlamentarisk jämställdhetskommitté. Det förslaget belyser mer oenigheten än enigheten inom det borgerliga lägret. Man vill ha en parlamentarisk kommitté, där man kan bevaka varandra så att ingen skall skära pipor i vassen på den andres bekostnad. Arbetsmarknadsutskottet hävdar att den nuvarande organisationen är effektivare är den som fanns under de borgerliga regeringsåren. Vi socialdemokrater anser att jämställdhetsfrågorna skall behandlas på samma sätt som frågor inom andra politikområden. Regeringen lägger fram förslag till riksdagen som har beretts i de olika departementen. Vidare har en särskild jämställdhetsberedning inrättats med representanter från alla departement — detta för att kunna arbeta på så bred front som möjligt och för att kunna samordna insatserna i regeringskansliet. Till verksamheten på regeringsnivå har sedan knutits ett rådgivande organ, där de politiska partierna, kvinnoorganisationerna, arbetsmarknadens parter och folkrörelserna ingår. Utöver detta finns en särskild grupp för mansrollsfrågor och en för kvinnofrågor. I JÄMFO -— jämställdhetsforskningsdelegationen — är också de politiska partierna företrädda. De borgerliga partierna och vpk har således goda möjligheter att föra fram sina synpunkter i jämställdhetsfrågor på både idé och beredningsstadiet. I en reservation berör folkpartiet och centern kvinnorna och arbetsmiljön. Det är bra att också ni tar upp dessa frågor, som berör en så stor grupp av kvinnor, ofta utsatta för belastningsskador. Men låt mig samtidigt påminna er om att ni på arbetsrättens område ofta vill inskränka de anställdas inflytande. En sådan politik går inte ihop. En viktig del i politiken för en bättre arbetsmiljö är de anställdas inflytande över sin arbetsplats. Moderaterna, som har en ännu mer negativ inställning till de anställdas inflytande, har klokt nog inte ställt upp på denna reservation. Centern säger i en reservation om det sociala trygghetssystemet, som skall vara likvärdigt för män och kvinnor, att man ”i större utsträckning än hittills utgår från grundtrygghetsprincipen med möjligheter till individuell påbyggnad i det enskilda fallet”. Vad är det för social trygghet för de svagaste grupperna på arbetsmarknaden? I klartext betyder det att centern håller fast vid bondeförbundets gamla linje från ATP-stridens dagar. Då kallades den frivilliglinjen! Tror centern verkligen att man på detta sätt kan skapa jämställdhet mellan kvinnor och män? Centern tar också upp kravet på samhällsplanering och regional utveckling för att främja jämställdhet. Här har vi socialdemokrater ingen annan uppfattning än centern. Det är nödvändigt att detta förverkligas. Det ingår bl.a. i regionalpolitiska utredningens uppdrag. Problemet för centern med en gemensam borgerlig jämställdhetspolitik är att ni säger, att den skall förverkligas i en borgerlig regering tillsammans med moderaterna. Jag skall citera moderaternas reservation nr 14 om könsfördelningsregler vid regionalpolitiskt stöd: ”De nuvarande regionalpolitiska stödformerna skall slopas och ersättas av en ny form för hjälp till främst nystartade företag. Något genomgående krav på jämn könsfördelning bör inte ställas med hänsyn till att könskvotering i arbetslivet kan få motsatt effekt och undergräva kvinnornas position.” Det är alltså med dem ni skall samarbeta regionalpolitiskt! Att få till stånd en enhetlig borgerlig politik på det här området blir nog svårare än att förena eld och vatten. Herr talman! Jag har genom att ta upp dessa reservationer velat belysa att det inte föreligger någon gemensam borgerlig uppfattning i jämställdhetsfrågorna. Ni är lika splittrade här som på andra områden. Endast i 3 av 37 reservationer har ni kunnat enas! Det är viktigt — inte minst för Sveriges kvinnor — att alla blir upplysta om detta. Från en borgerlig regering kan man inte vänta sig någon samlad insats i jämställdhetsarbetet. Där är det mer som skiljer än som förenar. Jämställdhetsarbetet i en borgerlig regering kommer också att dras i långbänk. Men tillsammans med socialdemokratin har ni möjligheter, varje parti för sig, att aktivt medverka i jämställdhetsarbetet. Ni slipper då den inre trätan, som ofta förlamar. Vi behöver alla goda krafter för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande 1987/88:17 om jämställdhetspolitiken och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Gustav Persson tog upp sitt favoritämne, den borgerliga splittringen, åtminstone tre eller fyra gånger. Det tycks finnas alla möjliga varianter på det. Men vad Gustav Persson inte har förstått är varför det är så nödvändigt med alternativ till den offentliga sektorn, vilket vi har varit inne på från den borgerliga sidan. Det är nödvändigt med sådana alternativ, därför att människor vill ha dem. Det har vi ju märkt av väldigt många undersökningar, debattartiklar och diskussioner. Om Gustav Persson vågade sig ut och talade med folk om detta, skulle han märka att det är någonting som människor önskar. Men jag begriper att Gustav Persson inte vill förstå och inte kan förstå, därför att det är det ideologiska motståndet det handlar om. För socialdemokraterna har inte individen i sig något värde, utan det har den endast när den ingår i en grupp. Ni kanske lade märke till att Gustav Persson i sitt anförande hela tiden talade om grupper, som ställdes mot varandra. Han nämnde aldrig att olika människor kan ha olika önskemål. Det är det vi går utifrån, och därför anser vi att valfriheten är så oerhört viktig. Familjer och individer skall ges möjlighet att välja, och vi vet att det är vad människor önskar. Ordet valfrihet har Gustav Persson inte tagit i sin mun. Så nog är det täta skott mellan socialdemokraterna och oss i synen på det samhälle som människor vill ha. Jag förstår inte riktigt hur socialdemokraterna skall klara det hårdnackade motståndet, när de märker att det i samhället dyker upp människor med idéer. Det är vad som skett i Malmö och på flera andra håll, där man har bildat alternativ till den offentliga sektorn — det gäller mödravården och all annan vård också. Jag sade i mitt huvudanförande att de är entreprenörer. Varför kan inte den offentliga sektorn lämna ut en del på entreprenad till människor som är kunniga, duktiga och engagerade? I stället står Gustav Persson här och talar om god vinst som någonting väldigt skrämmande och fult. Att man skall kunna få en riktig lön för sitt arbete accepterar socialdemokraterna i vanliga fall, vad jag förstår, men inte om man driver en verksamhet i form av entreprenad. Det tycker jag är struntprat och en nedvärdering av kvinnor som har engagemang och vilja att åstadkomma någonting. Att få till stånd utjämning mellan grupper är viktigt, säger Gustav Persson. Till det krävs det ännu mer politisk styrning än den som sker i dag.

Herr talman! Kvinnokampen har som mål att kvinnor och män skall bli varandras jämlikar. För att nå det målet krävs en uppvärdering av kvinnors erfarenhet och arbete. Det är märkligt att det som jag tycker tillhör de viktigaste sakerna i livet, nämligen omsorg om människor, värderas så lågt. Det är kvinnor som står för de arbetsuppgifterna. I regeringens proposition nämns inte ordet kvinnokamp. Man använder det luddiga neutrala ordet jämställdhet. Att bli jämställd med männen på männens villkor tycker inte vi i vpk är någon framgångsväg. För kvinnorna gäller det därför att på egna villkor hävda sina rättigheter och lika människovärde. I propositionen säger man att jämställdhetsmålet bara uppnås genom en aktiv fördelningspolitik som inte bara syftar till att minska skillnader mellan kvinnor och män utan också att minska klasskillnaderna i samhället. Vi instämmer i den formuleringen och den målsättningen, och det var också Gustav Persson inne på. Men hur skall det gå till? Hur skall man klara av det här? Under de senaste åren har utredning efter utredning visat att klasskillnaderna har ökat och det ur i stort sett alla aspekter — hälsa, utbildning, inkomstnivå osv. — mellan dem som är mycket rika och de mycket fattiga. Socialhjälpsutvecklingen visar också det. Men jag instämmer i målsättningen och tycker att det är bra att det står i propositionen. Sedan håller jag med Gustav Persson om att de borgerligas förslag att strypa den offentliga sektorn skulle vara förödande för jämställdheten, om det genomfördes. Det skulle drabba de svaga grupperna i samhället, och vi vet att kvinnor tillhör de grupperna. Jag sade i mitt inledningsanförande att det finns tre grundbultar i arbetet på att nå jämställdhetsmålet. Den ena är att männen mera tar del i arbetet med hem och barn, den andra är sex timmars arbetsdag, den tredje är utbyggd barnomsorg. Jag vill fråga efter socialdemokraternas syn på sextimmarsdagen. Det har ju kommit en rapport i den frågan — det stod i Aftonbladet häromdagen. Vilken inställning har socialdemokraterna till kravet på sex timmars arbetsdag, som är mycket mycket viktigt ur jämställdhetssynpunkt?
Herr talman! Det låter på Gustav Persson som om jämställdhet endast skulle kunna nås med en socialdemokratisk politik. Men med en socialdemokratisk politik kommer det med all säkerhet i stället att dröja mycket länge innan vi får jämställdhet. Socialdemokraterna glömmer faktiskt bort det viktigaste av allt, att samhällsplaneringen måste vara sådan att den skapar förutsättningar för jämställdhet. Det är oerhört viktigt att se till helheten. Får vi inte en balanserad utveckling inom hela landet, får vi inte ett differentierat näringsliv över hela landet, så att alla får möjlighet till arbete och försörjning, möjlighet att bo där de vill, då blir det ytterst svårt att nå jämställdhet. Man kommer in litet på detta i propositionen när man säger att det kan behövas en samordning av insatser inom flera olika samhällsområden. Man föreslår en femårig försöksverksamhet med samordning mellan samhällsservice och infrastruktur och man föreslår ett pilotprojekt i tre kommuner i olika delar av landet som skall väljas ut efter ett ansökningsförfarande. Efter ett antal år skall detta utvärderas. Men det vore bättre att försöka få politiken att fungera som en helhet, att se alla samhällsområden, alla politikområden i de politiska förslagen och besluten. När det gäller familjepolitiken vill jag säga att det är för barnens bästa som centerns familjepolitik är utformad, och det är för barnens bästa som småbarnsföräldrarna måste få vårdnadsbidrag som ökar deras valfrihet. Den familjepolitik socialdemokraterna envetet driver är uppenbart orättvis. 18 miljarder av statliga och kommunala medel går i dag till barnomsorgen, men 40 90 av förskolebarnen får inte någon del av detta. Grundläggande för denna ojämlikhet är den nedvärderande synen på den barnomsorg som sker i det egna hemmet. Småbarnsföräldrarna får därför inte det stöd de så väl skulle behöva i sin viktiga föräldraroll. Det tycker vi är allvarligt. När det gäller barnomsorgen vill jag bara tillägga att full behovstäckning inom barnomsorgen har vi haft i vår familjepolitik i många, många år.

Herr talman! Är det inte litet märkligt att när de borgerliga partierna skall diskutera jämställdhetsfrågor pratar de om att starta eget, om privatisering och om företag. Men inte rör det särskilt många människor. Det är inte så många människor som kan starta eget. Det har de varken råd eller möjlighet till. Det ni pratar om rör inte de stora grupperna av kvinnor. Ni bör vara medvetna om det. Vi socialdemokrater vill tala om frågor som rör de breda, stora grupperna, och där krävs helt andra saker. Till Charlotte Branting vill jag säga att jag säkert tror att ni vill medverka till en utjämning i samhället. Men, märk väl, ni skall göra det tillsammans med moderaterna, och då blir det inte så framgångsrikt, det kan ni vara övertygade om. Det är detta vi ser hela tiden. Sedan talar ni om att klara detta genom konkurrens. Men det är tt.ex. fler daghem vi vill ha, och det viktiga är inte om att det är privatiserade eller att några startar egna sådana.Det är fler daghem som är viktiga för kvinnor och män om de skall kunna förena arbete och föräldraskap. Charlotte Branting tog också upp föräldrapenningen och önskvärdheten av att män bör ställa upp bättre för att ta hand om barnen när de är små eller i samband med att de är sjuka. Jag tror också det är viktigt med ytterligare insatser i den vägen. Men även där brister er politik. Ni föreslår neddragning till 80 20 av sjukpenning och föräldrapenning. Är det ägnat att stimulera männen att ta mer ansvar? Er politik håller inte ihop på alla ställen, och det är detta vi vill påpeka. Till Ingrid Hemmingsson: Vår politik syftar ju till att hjälpa individen. Det är detta som är bakgrunden. Men hur är det med er politik? Ni föreslår nedrustning av regionalpolitiken och nedrustning av barnomsorgen, ni vill privatisera en massa jobb och ge vårdbidrag på 41 kr. om dagen. Ni kritiserar särbeskattningen. Ni vill rusta ned socialförsäkringen, sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, delpensionen. Ni vill inskränka arbetsrättslagarna. Ni vill inte ha förnyelsefonder. Ni vill rusta ned i alla dessa avseenden, som sammantagna ger stora möjligheter för individer och för de breda grupperna. Jag kommer ihåg vad Carl Bildt sade inför detta val: Vi moderater skall återspegla vad vi vill åstadkomma, men vi skall inte främst tala om vilka medel vi skall använda. Detta uttalande är typiskt för moderaterna i hela politiken, även här när det gäller jämställdhetsfrågorna.

Herr talman! I detta betänkande behandlas regeringsförslag om vissa ändringar beträffande val av nämndemän och mandatperiodens längd för nämndemän. Det har fogats ett par reservationer till betänkandet, och jag skall uppehålla mig vid dem, eftersom det är moderata reservationer båda två. Den första är dessutom folkpartiet med på. I propositionen föreslås ett lagfäst krav på att nämndemannakåren skall ha en allsidig sammansättning. Det finns naturligtvis ingen invändning att göra mot att nämndemannakåren skall ha en allsidig sammansättning. Den skall givetvis avspegla befolkningens sammansättning vad avser kön, ålder etc. Det är däremot utomordentligt tveksamt huruvida detta går att lagfästa, eftersom nämndemannakåren i praktiken utses av de politiska partierna. Det är de politiska partierna som nominerar kandidaterna, och sedan förrättas själva valet av de kommunala församlingarna. Vi moderater har i vart fall utomordentligt svårt att förstå hur detta skall kunna genomföras i praktiken. När ett politiskt parti nominerar sina kandidater till nämndemannavalen vet man ju inte hur de andra partierna nominerar med avseende på ålder eller kön etc. Därför går det alltså i praktiken inte att driva igenom ett lagfäst krav på en allsidig sammansättning. I stället bör det naturligtvis ankomma på de politiska partierna och de kommunala församlingarna att sträva efter en allsidig sammansättning i sina val och nomineringar. Att här införa ett lagfäst krav är således meningslöst. Mot denna bakgrund har vi borgerliga partier reserverat oss mot att man inför ett sådant krav. Herr talman! Reservation 2 handlar om mandatperiodens längd. Här kan man föra ett intressant principiellt resonemang om nämndemannakåren och uppdraget som nämndeman i allmänhet. Jag skall inte fördjupa mig i någon jämförelse mellan förhållandena i andra länder och de som råder i vårt land. Men en principiell skiljelinje går ju mellan vårt system och t.ex. det amerikanska, där man har en jury och där varje medborgare i princip, och i praktiken, kan bli utsedd till juryman. Detta sker genom någon sorts lottningsförfarande. I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka ett annat system, där nomineringarna som sagt görs av de politiska partierna. Vi har strävat efter att mandatperioderna skall vara relativt långa, så att nämndemännen får tid att ordentligt sätta sig in i uppdraget och lära sig att hantera de ganska svåra problem som det många gånger är fråga om i den dömande verksamheten. I propositionen föreslås att mandatperioden skall förkortas från nuvarande sex till tre år. Detta har vi moderater motsatt oss. Vi anser att det är fråga Prot. 1987/88:133 om ett dåligt förslag, eftersom det som sagt tar ett tag att sätta sig in i nämndemannauppdraget och de juridiska och lagmässiga frågor som man behöver känna till för att på ett riktigt sätt kunna utöva denna verksamhet. Mot denna bakgrund motsätter vi oss en förkortning av mandatperiodens längd. Det finns ytterligare ett skäl att motsätta sig denna förändring, och det är av mera principiellt slag. Regeringen föreskriver i detta lagförslag att gällande mandatperioder, alltså de perioder som just nu löper för nämndemännen, med omedelbar verkan skall avslutas. Vi tycker att detta är ganska egendomligt. De som nu innehar dessa uppdrag är ju ändå valda av de kommunala församlingarna. Det skulle te sig ganska egendomligt, om man med ett penndrag bara skulle upphäva dessa mandat. Även mot denna bakgrund motsätter vi oss den föreslagna förändringen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Nämndemän har alltsedan medeltiden medverkat i rättskipningen i vårt land. Ytterst bidrar deras medverkan i den dömande verksamheten till att upprätthålla medborgarnas förtroende för våra domstolar, bl.a. genom den insyn som lekmännen får i dömandet. Det är därför viktigt att nämndemannakårens sammansättning inte är sådan, att den är dåligt representativ för medborgarna. Genom flera undersökningar vet vi att nämndemannakåren är snedrekryterad när det t.ex. gäller ålder och yrke. Åldersstrukturen har rent av försämrats mellan åren 1980 och 1986. Under denna period har de yngre nämndemännen blivit färre och de äldre, pensionärerna allt fler. Under samma tidsperiod har också den sociala snedrekryteringen bland nämndemännen förstärkts. Andelen offentliganställda har t.ex. ökat på bekostnad av andra grupper. Det är däremot glädjande att andelen kvinnor mellan åren 1980-1986 har ökat från 37 till 43 96, enligt domstolsverkets undersökningar. Herr talman! Det är naturligtvis mot denna bakgrund ett gott syfte som regeringen har, då den i propositionen om val till nämndemän genom olika förslag till åtgärder vill åstadkomma att nämndemannakåren får en allsidigare sammansättning än den i dag har. Regeringen föreslår t.ex. att mandatperioden skall kortas från sex till tre år. Vi i folkpartiet delar uppfattningen att detta kan bidra till att öka en persons vilja att åtaga sig ett uppdrag som nämndeman. Det kan vara värt ett försök att gå fram den vägen. När det också föreslås att den s.k. 70-årsgränsen av principiella skäl skall slopas och uppdraget som nämndeman i det avseendet bli likställt med andra kommunala förtroendeuppdrag, är vi i folkpartiet också positiva, allra helst som vi i många år har krävt just ett avskaffande av denna övre åldersgräns. Däremot är vi klart negativa till förslaget om att de som nominerar och väljer nämndemän i lag skall åläggas att eftersträva en representativ sammansättning av kåren. Vi är negativa till förslaget av principiella skäl. Det är enligt vår mening helt fel att genom lag lägga sig i och reglera fria partiers nomineringar och kommuners fria val. Förslaget är ju dessutom ganska tandlöst, eftersom de föreslagna reglerna är av s.k. målsättningskaraktär, dvs. att de inte upphävs om de inte följs.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

Herr talman! Som redan har sagts spelar nämndemännen en viktig och uppskattad roll i det svenska rättssystemet. Genom deras medverkan i domstolsarbetet garanteras att den allmänna rättsuppfattningen tillförs rättsprocessen. Nämndemannakårens bristande representativitet har under många år emellertid varit ett bekymmer, och den har på senare år blivit allt sämre. År 1986 var 40 96 av kåren offentliganställda. Endast 4 96 av nämndemännen var anställda i tillverkningsindustri, vilket är mer än en halvering jämfört med 1980. Även åldersmässigt råder det stora brister. Speciellt dåligt företrädd är gruppen personer under 40 år. En mer detaljerad redogörelse för dessa förhållanden finns i propositionen som bil. 2 samt i domstolsverkets rapport. nr 4/1986. För att i möjligaste mån rätta till förhållandena föreslår nu regeringen dels att mandatperioderna kortas från sex till tre år, dels att valförsamlingarna i lag åläggs att eftersträva en allsidig sammansättning av nämndemannakåren med avseende på ålder, kön och yrke. Regeringen föreslår också att den s.k. 70-årsgränsen för valbarhet avskaffas. Samtliga partier är överens om att representativiteten måste förbättras, men moderaterna och folkpartiet har en delvis annan syn på problemet. Moderaterna avvisar både avkortningen av mandatperioden och åläggandet i lag om kårens sammansättning. Av deras motion att döma är moderaterna helt passiva i den här frågan — trots att man inser problemet. Moderaterna argumenterar i sin motion för en ökning av antalet nämndemän för att därigenom få en bättre representativitet — men man har inget yrkande. Ett av moderaternas argument emot den föreslagna ordningen är rädslan för att nämndemannavalet kommer att uppfattas på samma sätt som andra val. Jag vet inte hur det går till i moderata samlingspartiet, men i det socialdemokratiska partiet försöker vi verkligen sätta rätt person på rätt plats. Vi begriper också att olika uppdrag har olika karaktär, och det gäller nog de flesta partier. Folkpartiet avvisar också förslaget men gör det på andra grunder. Av principiella skäl vill man inte att riksdagen försöker styra partiernas nomineringar och valförsamlingarna. I stället vill man att ett konkret åtgärdsprogram utarbetas. Utifrån delvis olika utgångspunkter har till sist moderaterna och folkpartiet enats i en reservation, nr 1, vilket innebär att folkpartiet ger upp sitt krav om åtgärdsprogram och hamnar på samma passiva linje i den här frågan som moderaterna. I reservation 2 vänder sig moderaterna emot den föreslagna förkortningen av mandatperioden och en förkortning av löpande mandatperiod för vissa nämndemän. Man finner det principiellt olämpligt att upphäva i laga ordning fattade beslut. Utskottsmajoriteten delar justitieministerns bedömning att en treårig mandatperiod är en viktig förutsättning för att förbättra rekryteringen till nämndemannakåren. För att nå detta viktiga mål är det oundvikligt att mandatperioden avkortas för de nämndemän som är valda för längre tid än till utgången av 1988. Men de aktuella valförsamlingarna förfogar ju över sitt mandat, och de ges genom det här förslaget tillfälle att göra en halvtidsbedömning. Jag finner därför de moderata farhågorna överdrivna. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 38 och avslag på reservationerna. I ett särskilt yttrande framhåller centern att ersättning bör utgå med samma belopp till samtliga tjänstgörande nämndemän. En sådan ordning skulle motverka propositionens syfte att förbättra representativiteten. Ett så inkomstneutralt system som möjligt tjänar bäst det syftet. Med tanke på den kritik som framförts från allmänheten och från de flesta remissinstanserna mot borttagandet av 70-årsgränsen tycker jag att det är på sin plats att understryka att riksdagen av allt att döma i dag kommer att fatta ett enhälligt beslut i denna fråga.
Herr talman! Om jag börjar med Bengt-Ola Ryttars argumentering för förkortningen av mandattiderna utan att gå in på en diskussion om mandatperiodens längd som sådan — om det rimliga och riktiga är att den skall vara tre år eller sex år — så vill jag säga att Bengt-Ola Ryttar har fel när han påstår att den föreslagna förkortningen inte innebär att kommunerna inte förfogar över tiderna. Om man vill förkorta tiderna — bortsett från om det är bra eller dåligt — så kan man utan vidare göra det på det sättet att man föreskriver att en ny treårig tid skall börja gälla först efter det att den pågående mandatperioden löper ut. Men så har man inte gjort i regeringsförslaget, utan man går in och bryter mandatperioden mitt under pågående valperiod. Det är det som vi principiellt vänder oss emot, eftersom dessa val är gjorda av de kommunala församlingarna. Regeringen och riksdagen går nu alltså in och bryter av valperioden. Det tycker vi är principiellt olämpligt, oavsett om man anser att perioden skall vara tre år eller sex år. Viktigare är, tycker jag, det resonemang som har att göra med den första reservationen, nämligen det lagfästa kravet på en allsidig sammansättning av nämndemannakåren. Att vi anser att den skall vara allsidigt sammansatt är ostridigt — det behöver vi inte diskutera om. Men det målet når man inte alls på det sätt som regeringen här föreskriver. Hur skall det gå till, eftersom de politiska partierna är de nominerande organen? Skall de samråda sinsemel Prot. 1987/88:133 lan och säga: Om ni nominerar fyra kvinnor, så nominerar vi fyra män, eller 3 juni 1988 skall vi nominera två kvinnor och två män och ni två kvinnor och två män, osv.? Är det så det skall gå till? Skall det dessutom finnas krav på yrke, ålder osv., så säger det sig självt att detta är en orimlig ordning. Det kommer inte att fungera. I de politiska partierna är vi som sagt helt överens om att vi skall försöka sträva efter en allsidig sammansättning i våra interna nomineringar. Men detta lagfästa krav är meningslöst. Det är, precis om Lars Sundin sade, tandlöst. Det finns ingen sanktion om man inte följer kravet — det är bara en uppmaning. Vi vet sedan gammalt att nämndemannakåren bör ha en allsidig sammansättning, så det är ett meningslöst krav.
Herr talman! Bengt-Ola Ryttar sade att bristen på allsidighet inom nämndemannakåren är ett gammalt bekymmer. Ja, det är det. Och vi har funderat över det i utskott och riksdag tidigare. Men det intressanta denna gången, Beng-Ola Ryttar, är frågan: Vad är det som har fått socialdemokraterna att ändra sig? Förra året uttalade vi ju gemensamt i utskottet att det inte kan komma i fråga att beskära valförsamlingarnas suveränitet genom mer detaljerade valbarhetsföreskrifter. Nu är vi där. Vad är det som har fått socialdemokraterna att ändra sig från förra årets ganska starka gemensamma skrivning om att regering och riksdag inte skulle lägga sig i förfarandet, inte beskära valförsamlingarnas frihet — just av principiella skäl? Förra året gällde för socialdemokraterna de principiella skälen — i år gäller de inte, Naturligtvis är de så, herr talman, att starka skäl talar för att något görs åt nämndemannakårens snedrekrytering, att något görs för att sammansättningen skall bli en annan och mer allsidig. Men ännu starkare skäl, principiella skäl, talar för att man avvisar regeringens och utskottsmajoritetens försök att genom lagregler lägga sig i valförsamlingarnas suveränitet.